Herr talman! När man i framtiden kommer att hålla historielektioner i författningsfrågan och när vår eftervärld skall studera dagens protokoll, som anger det historiska beslutet den 17 maj 1968, kommer man antagligen att förundras över några mycket negativa inlägg, som har presenterats i dagens debatt, vilka saknat framåtsyftande målsättningar. Jag vill till dagens protokoll anföra, att de inlägg som varit av detta slag ingalunda är karakteristiska för den författningsdebatt, som har pågått här i landet under de senaste åren. Jag lyssnade med visst intresse till herr Ahlmark. Hans anförande sönderföll i två delar. Den första delen innehöll något av en nekrolog över folkpartiet inklusive dess partiledares agerande från första världskriget och framåt. Den andra delen innehöll den bekanta politiska slagdängan av den typ, som herr Ahlmark under flera år har farit omkring och presenterat litet varstans. Den var ett uttryck för smågräl utan lyftning, kryddad med en och annan perfiditet. Herr Ahlmark levde i det förflutna och uppehöll sig utförligt vid författningsdiskussionens olika faser. När jag var mycket ung och började syssla litet grand med politik, fick jag av en äldre parlamentariker rådet att man skall vara på det klara med att man inte får något tack för vad man har gjort — väljarkåren väntar nya målsättningar i olika avseenden. Det finns ju exempel på partier som har sökt att leva på minnen från fornstora dagar; resultatet av detta har säkerligen inte varit så särskilt stimulerande. Jag upplevde herr Ahlmarks anförande som ett bevis för att borgerligheten i allt större utsträckning lever i det förflutna. Herr Ahlmarks negativism har förlett honom att fortsätta med att begrunda sin egen navel, och det leder ju sannerligen inte framåt i den politiska debatten. Jag vill hänvisa till det inlägg som han höll från denna talarstol i författningsfrågan för en stund sedan. Herr talman! Vi som från riksdagsbänkarna och i våra hemkommuner under flera år följt vad som sagts i debatten om vår nya författning har ofta frågat oss: Hur djupt engagerar dessa frågor den enskilde medborgaren? Vår långa demokratiska tradition gör att vi tar mycket såsom självklart, och något svar står inte att få. Kvar står intrycket, att den nya grundlagsreformen accepteras som ett faktum och ett uttryck för en rationell ordning i vår demokrati. Nu som så många gånger förr är det i god demokratisk anda att erkänna, att ingenting är fullkomligt utan att det politiska handlandet även denna gång burits upp av målsättningen att göra det bästa av det tänkbart möjliga. Betydligt mera näraliggande frågor för den enskilde medborgaren än grundlagens detaljer är onekligen, hur vi i fortsättningen utformar vårt arbete i kommuner och landsting. Många av oss har därför funnit det helt följdriktigt, att det efter den stora grundlagsreformen blir en samlad översyn av kommunallagarna. Med stor tillfredsställelse noterar vi därför vad konstitutionsutskottets ordförande, herr Georg Pettersson, anförde vid inledningen av denna debatt i förmiddags, att ett övergripande utredningsarbete kommer att aktualiseras på detta område. Jag finner att det är desto angelägnare att lösa denna fråga mot bakgrunden av de stora förändringar, som följer efter en omfattande kommunsammanslagning och den allmänna urbaniseringsprocessen. Alla upplever vi säkert mycket påtagligt, att det är lång väg kvar, innan demokratin ständigt förblir ett levande vardagsbegrepp för den enskilde medborgaren. Här råder det alltjämt brister, och det kan ges många exempel på hur människor i våra storstadsområden säkerligen känner ett främlingskap — för att nu använda ett modernt och populärt uttryck — inför samhälleliga funktioner, när man söker sig fram till kommunala organ och myndigheter på det lokala planet. Dessa frågor håller oss ofta sysselsatta, och för oss framstår det som självklart, att debatten om dem inte får begränsas till grupper inom de olika politiska partierna. Trots att vi kommit längre än man har gjort på de flesta andra håll i världen, möter vi här vissa symptom, som visar att den kommunala demokratins utformning alltjämt har sina brister. Säkerligen upplever vi det som ett sundhetstecken' att uppmärksamheten ständigt riktas på demokratins problem. För någon vecka sedan diskuterades i denna kammare demokratin på våra arbetsplatser. även då användes begreppet »främlingskap» för att uttrycka vad den enskilde anställde känner inför sitt arbete på de allt större arbetsplatserna. Vid denna debatt gav många uttryck för meningen, att lösningen är att finna i en utbyggd och betydligt bättre fungerande företagsdemokrati. Även om det kan finnas delade meningar om människors känsla av främlingskap inför dessa förhållanden, kan samma skäl anföras för en bättre lösning av den kommunala demokratins problem. Där är sannerligen avståndet många gånger inte mindre än i storföretagen mellan den enskilde medborgaren och dem som har att fullgöra de kommunala uppgifterna på det lokala planet. Desto angelägnare framstår därför reformarbetet på detta område. I anslutning till den aktuella författningsreformen har herr Arne Pettersson i Malmö och jag i motion nr 516 i denna kammaren hemställt om en total översyn av kommunallagarna. Vi har sagt i motionen, att vi anser att denna översyn bör komma till stånd så snart grundlagberedningen, kommu nalrättskommittén och länsdemokratiutredningen slutfört sina uppgifter. Ett av motiven för denna motion är att den kommunala sektorns ställning och betydelse i samhällsförvaltningen ökat starkt under efterkrigstiden. Allt tyder på att denna utveckling kommer att fortsätta, vilket också understrukits av konstitutionsutskottets ordförande här i dag. Vi erinrar om att ansvällningen av arbetsuppgifter har medfört att kommunerna i allt större utsträckning fått heloch halvtidsanställda förtroendemän för att leda arbetet i landsting och kommuner. Säkerligen innebär detta ett steg framåt — men dessa frågor är långt ifrån infogade i ett parlamentariskt mönster som kan anses slutgiltigt utformat. Många lösningar är tänkbara för dem av oss, som är intresserade av att få riksstyrets principer — som skulle kunna ge oss kommunala majoritetsregeringar — prövade även på det lokala och regionala planet. Vi har också i vår motion framhållit att, oavsett hur dessa frågor löses, framstår ändå oppositionens arbetsbetingelser för närvarande som otillfredsställande i landsting och kommuner, vilket ur olika synpunkter kan vara till stort men för den kommunala demokratin. Partiernas roll i det kommunala livet är även väl värt en genomlysning. Vi anser detta vara viktiga frågor som kan snedvridas ytterligare genom den fortgående tidningsdöden och monopoliseringen av pressen i vissa delar av landet. En objektiv kommunal kommunikation mellan den enskilde medborgaren och förtroendemännen hotas uppenbarligen av tigandets diktatur. En sådan maktutövning kan lätt styras av de stora tidningsutgivarnas egna intressen. Detta är ett av de områden där demokratin alltjämt har sina brister, vilka inte får växa i takt med den pågående koncentrationen av befolkningen. Även om dessa frågor är föremål för särskilda utredningar utgör de ändå en del i detta stora problemkomplex. Det måste alltid finnas täckning för hyllningen till vår svenska demokrati i olika högtidliga sammanhang. Som motionärer är vi tillfredsställda med utskottets utlåtande där de synpunkter som framförts i motionen understryks med kraft, speciellt när utskottet säger att det är ett starkt önskemål att få till stånd en samordning av redan pågående utredningsarbete på detta område. Utskottet finner splittringen i detta arbete otillfredsställande och föreslår genomgripande utredning så som vi föreslår i motionen. Man anser att förberedelserna för ett större initiativ i den riktningen måste ägnas betydande omsorg. Det kan ju uppfattas som ett betryggande besked. Som motionärer fäster vi stora förhoppningar vid den arbetsgrupp med företrädare för de stora politiska partierna och kommunala förbunden, som utskottet omnämner. Vi hoppas att den mycket snart kan kartlägga arbetsuppgifterna och dra upp riktlinjerna för en samlad översyn av den kommunala demokratin. Vi uppfattar också utskottets skrivning som ett mycket positivt besked och att det ligger i linje med vad vi åsyftat med vår motion. Det är uppenbart att konstitutionsutskottet avser att åstadkomma en så klar distinktion som möjligt för det kommande utredningsarbetet, och det är bara att hoppas att underlag för en inträngande debatt i dessa frågor skall föreligga redan om ett par år. Det är ur många synpunkter angeläget att tidsschemat för denna arbetsgrupp inte onödigtvis fördröjes. Erfarenheterna av utredningsarbetet beträffande en ny grundlagstext visade att ett sådant arbete tar mycket lång tid, och vi har väl alla funnit det angeläget att de nya förslagen blir föremål för en livlig debatt på bredast möjliga bas. Som motionärer vill vi också understryka förhoppningen om ett djärvt ny tänkande, som kan stimulera till en livlig och engagerande debatt hos hela svenska folket, inte minst bland ungdomen som tycks visa ett växande intresse för demokratins livsfrågor. Det är angeläget att detta intresse konkretiseras så mycket som möjligt. Och i detta sammanhang kan man få brottas med den kommunala demokratins vardagsproblem, vilket gör att vi säkerligen får anledning att erinra oss att en god demokrati alltid — även hos en ny generation — måste vara starkt förankrad i ett föränderlighetens samhälle. Med det anförda, herr talman, kan vi motionärer ansluta oss till vad som sägs i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till reservation 1 i de delar som gäller valperiodens längd. Herr Palm sade något, som jag finner besynnerligt och som jag gärna vill resonera en smula med honom om. Han sade att jag talat om »en nekrolog över folkpartiet och dess ledare». Om jag inte har missuppfattat saken är en nekrolog det som man skriver över något som är dött och begravet. Men folkpartiet är ett i högsta grad levande parti och ett parti på frammarsch. Inte kan man skriva en nekrolog över folkpartiet! Inte heller kan man skriva en nekrolog över folkpartiets förslag, ty det är folkpartiets krav som nu skall genomföras: enkammarsystem, direkta val av hela riksdagen vid en och samma tidpunkt, ett rättvist valsätt osv. De här förslagen håller ju på att bli levande! Inte kan man skriva en nekrolog över dem. Men om herr Palm kanske bara snubblade på orden och i stället menade att det var en nekrolog över motståndet mot en författningsreform, så vill jag ge honom delvis rätt. Vad jag sade var delvis en nekrolog över socialdemokraternas allmänna motstånd mot reformen, en nekrolog över motståndet mot direkta val, en nekrolog över motståndet mot att välja hela riksdagen vid en och samma tidpunkt, en nekrolog över motståndet mot att skapa ett rättvist valsätt så långt möjligt utan att öka partisplittringen. På det viset var det en nekrolog, men en ovanligt glad nekrolog, ty det är bra att motståndet mot författningsreformen är dött och begravet.

Herr talman! Den uppfordrande placering som jag har fått på talarlistan skulle kanske ha gett mig möjlighet att i årets författningsdebatt spela lantmarskalkens roll. Jag är emellertid varken beredd eller villig att axla hans mantel. Även om röstsiffrorna i dag inte blir så jämna som för hundra år sedan får detta inte ses som ett uttryck för någon större entusiasm för förslaget i dess helhet celler ens för dess grundläggande ideologiska syftning. För hundra år sedan var ändringsbeslutet ett uttryck för starka strömningar, som i hela vår världsdel låg i tiden. Dagens förslag utgör de av författningstekniker och förhandlare under en lång följd av år söndertuggade kraven på en rationalisering av riksdagens representationsoch arbetsformer. Upprinnelsen står historiskt att söka i två förhållanden. För det första har i det socialdemokratiska partiprogrammet under en lång tid upptagits krav på första kammarens avskaffande. Kammarens ändrade karaktär och förväntningarna om cen författningsreform har medverkat till att detta krav för många år sedan kunnat utmönstras. Men det bör noteras att vårt parti har krävt kammarens avskaffande, inte dess inbakande i andra kammaren. Det är detta senare som nu skett både valtekniskt och numerärt. Det andra förhållande som inciterat det nu föreliggande förslaget om författningsreform är den kritik, som under många år från oppositionspartiernas sida riktats mot den s.k. orättfärdiga eftersläpningen i denna kammare. Denna invändning har av olika anledningar kommit av sig nu, ehuru den flitigt brukades som påtryckningsmedel av den borgerliga pressen i författningsförhandlingarnas tidigare skede. Jag vill i detta sammanhang påminna om att inte ens 1966 års för opposi tionen så framgångsrika kommunalval skulle gett borgerligheten majoritet i denna kammare om resultatet fått slå igenom omedelbart i nyval. De borgerliga partierna skulle fått samma antal ledamöter som socialdemokratin, medan tre kommunister skulle bli tungan på vågen. Detta är resultatet av den valkatastrof som herr Ahlmark gör ett så stort nummer av. Därmed nog av historik, och jag vill, herr talman, övergå till en konstruktiv kritik av det föreliggande förslaget. Jag vill då genast anmäla att jag ansluter mig till det i kammaren framförda yrkandet om avslag på propositionen i dess helhet. Propositionsförslaget innehåller förvisso många välbetänkta förslag till reformer i konstitutionella frågor. Det är smärtsamt att tvingas handla på detta sätt, men om vi därmed tvingas att kasta ut barnet med badvattnet så är det så att säga av rädsla för att »falla själva däri». Det är alltså de helt oacceptabla förslagen om den framtida enda kammarens utformning som gör att vi i dag, ställda inför en paketlösning, handlar på detta sätt.

Vi ställs inför ett förslag som ersätter det egendomliga dubbelstyrelsesystemet med en enda styrelse, som är konstruerad så att den saknar rimliga möjligheter att göra en insats i rikets styrelse. Justitieministern har medgivit, att kompromissen är ett resultat av en önskan om en bred politisk förankring för denna viktiga reform. Dagens debatt har gett belägg för två ting. 1) Politisk enighet har inte nåtts. Fru Segerstedt Wiberg hänvisar till att folket i val skall avgöra om det vilande förslaget skall fastställas 1969. Vad menas med detta? Skall folket av omsorg om vår författning rösta på högern för att stödja den reservation som hon står på? Själv står inte fru Segerstedt Wiberg på omval, och folkpartiet står inte bakom henne. Herr Ahlmarks hätska inlägg bådar heller inte gott för det politiska klimatet i den framtida författningsdebatten. 2) Stora grupper med ett nära nog enhälligt centerparti har ställt ett villkor för reformens genomförande — kravet på 350 ledamöter. Författningsreformen är i dag inte det idémässiga genombrott som herr Ahlmark vill göra gällande att den är. Jag ser den i stället som ett uttryck för den rationaliseringssträvan som måste genomsyra vårt politiska liv, liksom alla andra verksamheter i vårt land. Är det då en rationalisering att skära ned antalet riksdagsmän från 384 till 350, dvs. med inte fullt 10 procent? Är det en rationalisering att sätta 350 ledamöter i en kammare? Att försöka stärka demokratin genom att ifrågasätta krav på begränsning av de framtida riksdagsmännens yttranderätt? Detta framstår för mig personligen som mycket olustigt. Vad annars menar utskottets talesmän med sina fromma förhoppningar om att arbetet i framtidens kammare skall bli föremål för reformer på det organisatoriska planet? Justitieministern har i propositionen en formulering som utskottet med gillande återger på s. 16 i betänkandet, nämligen att »frågan om riksdagens storlek inte kan bedömas enbart eller ens huvudsakligen som en fråga om vad som är bäst ur arbetstekniska synpunkter». En sådan ståndpunkt har alltså varit en av de ledstjärnor, som lett dem som vill fördjupa parlamentarismen och demokratin i vårt land. Vi har också så småningom att ta ställning till följdfrågor av mindre retorisk lockelse. Räkningen för denna reform skall en gång betalas. Svenska folkets intresse för reformen, som tillkommit i under årens lopp allt tunnare luft, står inte på något sätt i proportion till de retoriska blommor som slagit ut här i dag. Svenska folket kommer lik mätigt sitt ofta dokumenterade intresse för riksdagsarbetets kostnadssida att med förvåning notera att denna fråga förts ut i politiken utan öppen redovisning av kostnaderna. Vi har konfronterats med förslag till provisoriska och permanenta lösningar av riksdagens framtida lokalfrågor. I jämförelse med totalbudgeten kan dessa sägas representera mindre betydande kostnader. Men jämfört med alla de angelägna anslagsbehov som årligen måste avvisas på olika områden är summorna svåra att rättfärdiga. Jag kommer därför till den slutsatsen att en kammare med 350 ledamöter är omöjlig, som såväl arbetsmiljö som utgiftspost. Med hänsyn till förslagets karaktär av väl inslaget paket måste jag därför förorda den av herr Nils Theodor Larsson rekommenderade lösningen. Men det finns, om denna lösning inte vinner kammarens förståelse, en annan utväg, som utskottet anvisat men inte tagit de möjliga konsekvenserna av. Fortfarande på sidan 16 i utskottets betänkande — jag har läst de andra sidorna också, herr talman, men denna sida är den olyckliga i sammanhanget — står det: »Som en följd av det nu anförda vill utskottet, utan att ta ställning i sakfrågan, uttala som ett önskemål, att frågan om införande av ersättare för riksdagens ledamöter behandlas med viss förtur inom grundlagberedningen. Skulle prövningen utfalla positivt, kan detta bl.a. få konsekvenser för planeringen av den nya riksdagens lokaler.» Konsekvensen av detta borde inte vara den som utskottets värderade herr ordförande angivit i sitt anförande, nämligen att 1970 och 1971 års riksdagar skulle antaga eventuella ändringsförslag. För det första måste vi då hjälpa fram det dyrbara provisoriet vid Sergels torg för kanske endast tre års bruk. För det andra är det kanske orimligt att begära att den nya kammarens 350 ledamöter skall sammanträda för att som ett av sina första ärenden besluta om returbiljett för ett stort antal av systrarna och bröderna. Även andra överväganden, som i dag inte kan förutses, kan komma att påverka det slutliga ställningstagandet i författningsfrågan. Således blir för mig det rimliga andrahandsyrkandet, som jag härmed ställer, herr talman, att kammaren måtte besluta att regeringsformen skall tilllämpas i sin nya lydelse fr.o.m. den 1 januari året näst efter det då förslaget slutgiltigt antages, dock tidigast fr.o.m. den 1 januari 1971.

Herr talman! Herr Hansson påstod att vi inom oppositionen av ett enda skäl har vänt oss mot vad han kallade den orättfärdiga eftersläpningen i första kammaren. Herr Hansson, jag vill bara för folkpartiets del uttala, att vi ibland har tjänat på det nuvarande tvåkammarsystemet, på det sättet att vi haft fler mandat än vi skulle ha haft om vi inte hade haft detta system. Men oavsett om vi har tjänat på systemet eller om vi har förlorat på systemet har vi hävdat att det är principiellt felaktigt. Det är orimligt att ha ett representationssystem, där ända upp till tolv år gamla väljaropinioner påverkar dagens riksdag. Herr Hansson, detta är en principiell inställning från vår sida, oavsett vilket resultat det har gett vid fördelningen av mandaten. Herr Hansson har nog riktat kritiken mot fel parti.

Så här i debattens slutskede skall jag inte gå djupare in på vad som är huvidvikten i det föreliggande konstitutionsutskottets betänkande nr 20. Jag kan nöja mig med att ansluta mig till dem som ändå anser det tillfredsställande att vi har kommit fram till den tidpunkten då vi kan ta ställning till ett förslag om övergång till enkammarriksdag och i samband därmed antaga konstitutionsutskottets förslag om en partiell författningsreform. Det kommer ju sedermera ytterligare förslag. Jag vet inte om resultatet av det arbete som har bedrivits under ett flertal år är så överväldigande, att man har anledning att, som herr Ahlmark gjorde, söka framställa ett visst parti såsom den främste företrädaren och framför allt dess tidigare partiledare såsom den förste företrädaren för den kampanj som har förts för att vi skulle komma dit där vi nu befinner oss. Jag är övertygad om att om partierna var för sig hade skrivit ett förslag till en sådan reform som det nu är frågan om, i sak innefattande samma detaljer som den nu föreliggande, så skulle de olika förslagen ha sett helt annorlunda ut. Det föreliggande förslaget är alltså ett resultat av kompromisser, av långt gående kompromisser i vissa avseenden men som varje partis representanter vid förhandlingarna ändå har enat sig om för att det skulle bli ett resultat. Om resultatet skall behöva bedömas såsom så ofullständigt, att det i dag är nödvändigt att deklarera att man så snart man får möjlighet till det skall gå i författning om att reformera det på nytt kan inte nu avgöras. Sådana tankar kan man ju hysa, men man kan ju hålla inne med dem intill dess tiden är mogen för ytterligare reformer. Herr Palm yttrade någonting som herr Ahlmark tyckte var felplacerat, nämligen att hans anförande skulle kunna betecknas som en nekrolog. Anförandet syftade i varje fall inte till att vara en nekrolog över partiet, men om nekrolog är en felaktig benämning så kunde man ju ta det i varje fall som ett slags hyllning till partiets tidigare 1edare i samband med att han lämnat ledarposten men ändå får vara med här i riksdagen när beslut i den här riktningen fattas. Det kan vara ett motiv och ett mycket starkt sådant. Jag förstår att många av ledamöterna ställer sig tveksamma inför reformen ur många synpunkter. Man vet ju inte hur det kommer att verka med en riksdag med 350 ledamöter. Ledamöterna kanske kommer att betrakta reformen som lika provisorisk som det riksdagshus vi skall flytta in i och som vi ännu inte har definitivt beslutat var det skall ligga. Förmodligen kommer det att ta någon tid innan riksdagens ledamöter, i varje fall de som har varit med om att uträtta något i det här huset och under de bestämmelser som nu gäller för vårt arbete, finner sig till rätta med det nya. Det är mycket möjligt att första kammaren ur arbetssynpunkt har varit behagligare för ledamöterna än andra kammaren, och det kan också hända att det här många gånger har uttalats meningar som har haft större tyngd i olika sammanhang än det som har sagts med flera ord och av flera i andra kammaren. Men eftersom de båda kamrarna måste ha fattat samma beslut för att någonting skall vara giltigt som har beslutats så är ju resultatet i första kammaren inte bättre än i andra kammaren. Det är ju de gemensamma besluten som har varit avgörande, och har något blivit mindre tillfredsställande så bär kamrarna ungefär samma ansvar. Det finns väl ingen anledning tvivla på att inte en enkammarriksdag skall kunna diskutera sig fram till beslut som blir minst lika goda som våra om ledamöterna anstränger sig för att ägna ärendena samma grundliga prövning som riksdagens båda kamrar har varit nödsakade att göra. Jag har inte något behov av att uttala vare sig tveksamhet eller förväntningar 1 samband med reformens genomförande. Tyvärr kommer jag ju inte själv att få vara med om den praktiska tillämpningen av reformen, men man kan ju alltid hoppas att man skall få leva så länge att man i varje fall kan få läsa någonting om den i de stora och vaksamma tidningarna — detta utan att nämna några chefredaktörer vid namn. Herr talman! Att jag begärde ordet berodde på en helt annan sak som inte rör grundlagsförslaget men ändå är ett förslag som konstitutionsutskottet lagt fram i samband med denna proposition. Att jag hamnat så långt ned på talarlistan får väl kammaren ursäkta. Jag kunde ju inte gärna tränga mig in bland de tidigare talarna på listan, eftersom jag inte kunde vara säker på när herr talmannen kom tillbaka och jag sålunda skulle få möjlighet att begagna mig av den plats på talarlistan där jag var antecknad. Det är kanske lika bra att mitt anförande kommer i slutet av den mera betydelsefulla debatt som ägt rum i fråga om huvudreformen. Vad jag vill ha framfört gäller bestämmelsen i riksdagsstadgans 13 §, som tillkom år 1965 därför att den enligt konstitutionsutskottets mening ansågs erforderlig i samband med införandet av krigsdelegationen såsom en beredskapsåtgärd. Krigsdelegationens presidium fick i 13 8 vissa uppgifter som sammanhängde med en beredskapsplanering. Konstitutionsutskottet noterade därvid självt — och denna mening omfattades av såväl utskottets ordförande som dess sekreterare — att de uppgifter som skulle komma att ligga i denna beredskapsplanering huvudsakligen var av konstitutionell natur. Bakom det ligger väl att det var naturligt att krigsdelegationens presidium fick «dessa uppgifter.

Nu säger konstitutionsutskottet i sitt betänkande att vid den tidpunkten då man tyckte det var naturligt att krigsdelegationens presidium tog hand om dessa uppgifter, då fanns inte förvaltningskontoret som numera är en fast institution för förvaltningsärenden. Jag förmodar att konsti tutionsutskottet helt har glömt bort att vi har flera fasta organisationer i riksdagen. Riksdagskamrarnas kanslier är fasta organ numera med personal året runt. Utskottens kanslier har fast personal året runt. Av den anledningen har det inte funnits något skäl att överflytta dessa beredskapsplanerande åtgärder på förvaltningskontoret. Beredskapsplaneringen är inte nu mera förvaltningsmässig än den var den dag då konstitutionsutskottet fastslog att den var av mera konstitutionell karaktär. I sitt utlåtande nr 7 förordar utskottet ett bifall till de båda motionerna. Jag vill inom parentes säga att jag förstår att motionärerna i båda kamrarna hade missförstått vad som låg i de beredskapsplaneringsåtgärder som åvilade delegationens presidium. Motionärerna utgick förmodligen ifrån att det var fråga om att planera för sådant som hörde samman med delegationens möjlighet att vistas på någon annan plats och där utföra sitt betydelsefulla arbete. Krigsdelegationen skall nämligen träda i riksdagens ställe om sådana förhållanden inträffar — under krig eller krigsfara — att hela riksdagen inte kan sammanträda. Jag förstår alltså motionärernas Önskemål om att rationalisera, men däremot förstår jag inte konstitutionsutskottets inställning till motionärernas förslag. I samband med det konstituerande sammanträdet med de i år valda ledamöterna i krigsdelegationen lämnades en redogörelse för vad som hittills har uträttats. I redogörelsen framhölls att presidiet vid fullgörandet av sitt uppdrag funnit det påkallat att hålla nära kontakt med regeringen såsom i sista hand ansvarig för totalförsvarets planering. Vidare underströks i redogörelsen bl.a. att presidiet vid sin beredskapsplanering strävat efter att möjliggöra för delegationen att med bevarad handlingsfrihet agera med den snabbhet och kraft som krigsförhållandena kan nödvändiggöra. Det utkast till arbetsord ning för delegationen presidiet Jåtit utarbeta avvek därför i flera avseenden från riksdagens normala arbetsformer. Det kan i detta fall förtjäna framhållas att vissa av de funktioner, som inom riksdagen ankommer på flera skilda riksdagsorgan, enligt berörda utkast till arbetsordning skall vara samlade i presidiets hand, sedan krigsdelegationen trätt i riksdagens ställe. Enligt beredskapsplanen skall presidiet sålunda bl.a. ha den omedelbara ledningen av krigsdelegationens hela kansliorganisation. Vad har nu konstitutionsutskottet kommit till, sedan jag jämte medmotionärer både i denna kammare och i andra kammaren väckt motioner i anslutning till proposition nr 27, i vilka vi har begärt att de bestämmelser som rör krigsdelegationen och dess handlande skulle tas inigrundlagen? Konstitutionsutskottet säger att detta inte kan vara erforderligt och kanske inte heller nödvändigt. Det är det kanske inte, men jag förstår inte varför konstitutionsutskottet hyser dessa betänkligheter, ty allt sådant här är ju beträffande utskotten reglerade i riksdagsordningen. Utskotten skall välja ordförande, vice ordförande samt utse kansli, och tills dessa är valda är det den till riksdagsåren äldsta bland de valda ledamöterna som skall föra ordet. Varför skulle det inte i riksdagsordningen kunna stå något liknande även för krigsdelegationen, eftersom det, även om den är en beredskapsföreteelse, inte gäller något annat än vad utskotten vanligen sysslar med? Även under tid då fred råder skall ju vissa ting förberedas, mest av konstitutionell natur. Skulle det under detta arbete framkomma någonting som är av förvaltningsmässig karaktär, är det självklart att förvaltningskontoret skall få hand om det, även om det inte finns angivet i vare sig riksdagsordningen eller riksdagsstadgan. Det finns ju inte speciella bestämmelser för förvaltningskontoret när det gäller de övriga ting som kontoret skall handlägga. Jag har fäst mig vid och finner det värdefullt vad konstitutionsutskottet har uttalat när det gäller förvaltningskontoret, nämligen att man har övervägt att komma med förslag även beträffande sådana uppgifter som på ett eller annat sätt måste stadfästas om inte i grundlagsform — även det har övervägts — så i annan form. Man har tyckt sig behöva vänta med detta tills man fick större erfarenheter av det som skulle regleras. Det tycker jag är klokt. Ingenting driver på att man skall få detta reglerat, eftersom det ju kan regleras på samma sätt som har skett beträffande krigsdelegationen. Det kan tas in i riksdagsstadgan. Då kan det ju beslutas på en gång och gäller omedelbart efter det att det är beslutat. En grundlagsändring fordrar en särskild procedur. Det hindrar dock inte konstitutionsutskottet att föreslå, att förvaltningskontorets uppgifter beträffande krigsdelegationen skall tas in i riksdagsstadgans § 13 såsom föreslås.

Jag tror att kontoret med glädje skulle ta hand om sådana uppgifter och även lösa dem på bästa sätt. Nu är det emellertid så att kanslihuset och närmarc bestämt försvarsdepartementet sörjer för de flesta uppgifter av sådan karaktär — man kommer att se till att det finns lokaler och sådan utrustning i dem att krigsdelegationen skall kunna arbeta. Så säger konstitutionsutskottet att det framkommit delade meningar om bestämmelsen i 13 8. Ja, jag förstår att motionsyrkandena vid riksdagens början om att presidiets uppgifter skulle överföras till förvaltningskontoret in nebär något av delade uppfattningar, men inom krigsdelegationen har jag inte hört någonting om att det skulle vara fel på de åtgärder som presidiet vidtagit under den hittills gångna tiden. Tvärtom tror jag att man har uppskattat det som gjorts för att delegationens arbete så småningom skall få en fast form, om delegationen skulle behöva träda i verksamhet. Det enda betyg jag kan ge detta nya förslag är att det leder till en mycket sämre ordning än vad som hittills gällt och som finns i riksdagsstadgan. Ingen tveksamhet kan råda beträffande det, men man har stor anledning att hysa tveksamhet om den nu föreslagna ändringen. Jag förväntade att det skulle bli litet större klarhet genom det uttalande konstitutionsutskottets ordförande gjorde i anslutning till den föreslagna ändringen och ett liknande uttalande i andra kammaren. Ur herr Adamssons yttrande kan inte utläsas någonting annat än att han konstaterar att ändringen tillmötesgår båda motionsyrkandena. Motionen vid riksdagens början gick ut på att bestämmelserna skulle upphävas, medan jag och mina medmotionärer föreslår att bestämmelserna skall tas in i grundlagen; och det kan väl utan vidare sägas att bakom vår motion står krigsdelegationens presidium. Jag håller inte på att det är alldeles nödvändigt att bestämmelserna tas in i grundlagen, men jag kan inte se att det skulle vara något fel om detta reglerades så. Men eftersom vår motion måste knytas till proposition nr 27 kunde vi inte ställa något annat yrkande; det var ju ingen fri motionsrätt när den propositionen avlämnades. Jag kan inte finna, herr talman, att den deklaration :som konstitutionsutskottets ordförande lämnat i anledning av förslaget till ändring av 13 § är på något sätt till fyllest. Och jag förstår detta — det finns ju ingen möjlighet att lämna en förklaring som helt täcker en tillämpning av bestämmelserna som inte finns i förslaget till ändring av 13 §. Därför kan jag inte komma till något annat resultat, herr talman, än att jag yrkar avslag på den ifrågavarande ändringen och önskar att vi behåller 13 § sådan den nu finns; den är mycket, mycket bättre. Men samtidigt vill jag gärna uttala att man bör vidare utreda och studera krigsdelegationens ställning, beredskapsplaneringen och framför allt förvaltningskontorets uppgifter och hur de skall regleras i författningarna. På det sättet kan man komma litet längre än man hittills gjort i sin strävan att lösa dessa frågor på ett förnuftigt sätt — den ordning vi nu har kan möjligen göras bättre. Intill dess att man hunnit göra den överarbetningen är det bäst att vi har den gamla bestämmelsen kvar och följaktligen avslår ändringsförslaget. Detia har ingen betydelse för behandlingen av grundlagsfrågan. Ett avgörande härvidlag kan ske omedelbart. Det behöver inte konfirmeras i ett senare beslut. Jag anser det vara den bästa lösningen. Herr talman! Jag ställer detta yrkande.

Herr talman! Jag tycker att herr förste vice talmannen argumenterar i Överkant när det gäller denna fråga. Sedan krigsdelegationen slutgiltigt inrättades år 1965 har förvaltningskontoret tillkommit och det har att fullgöra vissa administrativa uppgifter, att skaffa utrustning osv. Förvaltningskontoret har således framför allt att sköta administrativa uppgifter. Krigsdelegationens planering — vilken funktion den skall ha osv. — tillkommer närmast regeringen. Arbetsformerna däremot tillkommer det presidiet för delegationen att bestämma om. När det gäller för valtningskontoret har vi sagt att det har att samråda med presidiet som äger meddela erforderliga anvisningar. Förvaltningskontoret kan alltså inte göra någonting med mindre än att krigsdelegationens presidium har lämnat anvisningar. I utskottet har detta tyvärr av någon anledning blivit en mycket stor fråga. Vi har haft föredragningar i utskottet av personer som har att syssla med frågor rörande riksstyrelsen, och förslaget till riksdagsstadga har av dem godkänts. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag även i denna del.
Herr talman! Jag brukar inte lägga mig i angelägenheter av detta slag. Anledningen till att jag gör det nu är att jag tillhör krigsdelegationens presidium. Oavsett vem konstitutionsutskottet har anlitat för att utforma förslaget har utskottet misslyckats när det gäller att utforma ett förslag som täcker vad som verkligen skall täckas. Jag skall be att få läsa upp bestämmelserna om krigsdelegationen, som återges i utskottets betänkande på s. 226; de är inte så långa. I det refuserade förslaget — alltså det förslag som konstitutionsutskottet nu vill upphäva — står det efter bestämmelserna om att ordförande och vice ordförande skall väljas: »Dessa åligger att förbereda delegationens verksamhet för den händelse denna skulle komma att träda i riksdagens ställe på sätt i 50 § regeringsformen sägs.» Det är klart och tydligt; detta är presidiets uppgifter. I det nya förslaget står det: »Det åligger detta presidium att hålla sig underrättat om beredskapsplaneringen för riksstyrelsen och samråda därom med vederbörande statsråd.» Den enda uppgiften skall alltså vara att hålla kontakten med kanslihuset. Därefter står det: »Riksdagens förvaltningskontor handhar de uppgif ter i Övrigt, som äro förenade med riksdagens krigsberedskap och krigsdelegation under tid då delegationen icke trätt i riksdagens ställe. Kontoret skall därvid samråda med delegationens presidium, som äger meddela erforderliga anvisningar.» Menar konstitutionsutskottet att förvaltningskontoret skall pröva de konstitutionella åtgärder som behöver vidtas? Kontoret skall visserligen ha skyldighet att samråda med presidiet. Men är det inte mera rationellt att presidiet självt sysslar med dessa ting och äger rätt att anställa den expertis som behövs. Den sista delen i den nuvarande 13 §, som avser de olika organens rätt att anställa expertis eller personal finns icke med i det nya förslaget till lydelse. Med detta försvinner rätten för krigsdelegationen att anlita den expertis som kan erfordras.

Herr talman! Nu när den mera betydelsefulla debatten — för att använda herr förste vice talmannens uttryck — är över, må det vara tillåtet för en bland det så kallade fotfolkets bakre led att framföra några reflexioner till dagens debatt. Jag vill börja med ett citat, en liten smula modifierat: Bort gå de, stilla skrida de, en efter en till skuggornas värld. Vi skall om en liten stund fatta det viktigaste beslut riksdagen haft att fatta på decennier. Tvåkammarriksdagen skall bort, dess indirekt valda kammare skall försvinna. Men det sker inte under någon allmän rörelse, någon allmän glädje, något allmänt intresse vare sig inom riksdagen eller bland väljarmassorna. Ändå är det ett beslut av så stor betydelse som det att svenska folket i val omedelbart skall kunna bestämma vilken regering det skall ha och vilka riktlinjer den regeringen skall ha för sin politik. Men handen på hjärtat, ärade kammarkamrater, — är det inte påfallande hur litet intresset är för denna i jämförelse med småärenden så oändligt stora fråga bland oss vanliga ledamöter av riksdagens olika partier? Om man bortser från dem som mera direkt haft att handlägga ärendet i utredningsoch utskottsarbete har det under den senaste tiden föga intresserat riksdagsmännen. Intet tissel och tassel i korridorerna, intet viskande i klubbrummen, inga högljudda debatter på restauranger, klubbar och kaféer. Tyst går den, sakta skrider den, denna indirekt valda kammare, till skuggornas värld. Visst kan vi vara ledsna över att den försvinner. Visst har denna kammare haft något värdefullt i sig. Den sakliga debatt, de mera strikta former och den mera värdiga — förlåt uttrycket — karaktär som i regel kännetecknat den första kammarens debatter har varit första kammarens särskilda signum. Allt detta finns för all framtid bevarat i kammarens protokoll, vilka dock aldrig kan återge den stämning som man upplever i kammaren, t.ex. stämningen vid gårdagens eleganta florettfäktning. Det är naturligtvis fråga om en reminiscens från gamla tider, små rester — dock inte helt omärkliga — av en gammal tids mera sirliga beteendemönster. Men den måste bort, denna första kammare. Dess hämmande effekt på utvecklingen gör att den inte kan överleva. Man kan beklaga — och jag tror att det finns starka skäl att göra det — att det inte fanns möjligheter att bevara den i någon ändrad form och med några ändrade och speciella uppgifter vid sidan av den dominerande direktvalda kammaren. Men, ärade kammarledamöter, hur är det med intresset? En inte halvfylld kammare lyssnade till konstitutionsutskottets ordförandes värdiga och tankeväckande anförande och på debatten i övrigt, som innehållit så många värdefulla synpunkter och givit så många utmärkta prov på parlamentarisk debattkonst. Så många som vi är nu här i kammaren och som vi varit under den senaste timmen i avvaktan på den förestående voteringen har vi inte varit tidigare. Jag var inne ett slag i andra kammaren och konstaterade att det inte fanns flera närvarande där. Herr talman! Detta beror naturligtvis framför allt därpå att frågan i princip redan för länge sedan är avgjord — avgjord genom Överenskommelser mellan representanter för de olika partierna, vilkas riksdagsledamöter mer eller mindre direkt fått ta ställning i frågan. De i huvudsak små finslipningar av förslaget, som utskottet kunnat göra, har i det stora sammanhanget mindre betydelse. Men, herr talman, det betyder ändå inte att vi är ointresserade av vad som sker. Vi, som funnit oss väl till rätta i denna kammare och i dess specifika arbetsformer och som genom dagens beslut och det som skall följa om ett år får vår innehavda mandatperiod förkortad, kan känna ett visst vemod, därför att sådant som vi har satt värde på skall försvinna. Men jag vill gärna uttrycka, att också vi hälsar denna reform, som vi betraktar som mycket viktig och som vi så småningom förstått måste vara nödvändig, med tillfredsställelse. Jag vill gärna uttrycka min övertygelse och min förhoppning att den med alla sina brister — sådana tillhör alltid ett kompromissförslag — skall vara landet till gagn. Det är emellertid också med ett visst vemod som jag måste konstatera det svala intresse för denna stora fråga som vid dagens avgörande behandling av frågan har visats av riksdagens ledamöter.

behandling. Oförenliga grundlagsändringsförslag ställes därför ej — såsom sker beträffande vanliga lagförslag — mot varandra i samma votering. Varje grundlagsändringsförslag — av utskottet eller i reservation eller eljest enligt yrkande i kammaren — upptages för sig med propositioner allenast på antagande och förkastande. Således kan nu antagas både utskottsförslag till grundlagsändring och därmed oförenliga reservationsförslag. Det ankommer på senare riksdag att slutgiltigt antaga någotdera förslaget. I vissa grundlagsfrågor föreligger olika förslag i betänkandet, nämligen dels av utskottet, dels i reservationer och motioner. Vid voteringen följes icke ordningen i betänkandet . I stället upptages här i ett sammanhang för sig endast de paragrafer som föreslås ändrade i reservation . Proposition ställes alltså ej t.ex. vid reservation 1 på antagande och förkastande av grundlagsändringsförslaget i utskottets hemställan I a med den ändring som framgår av bilaga 9, utan i stället på antagande och förkastande av de grundlagsändringsförslag som anges i bilaga 9. Härigenom bindes ej den röstande att godtaga alla andra paragrafer i utskottets hemställan än i reservationen utan endast de som ändras i reservationen. Så förfares vid samtliga reservationer.

Herr talman! För ungefär ett år sedan presenterades förslaget om inrättandet av en statlig investeringsbank, men högerpartiet kunde vid bankens tillkomst inte acceptera de argument med vilka regeringen motiverade förslaget. Att genom en sådan åtgärd söka inge allmänheten uppfattningen att de problem, som i dag i olika former möter vårt näringsliv, skulle kunna lösas på detta sätt var enligt vår uppfattning inte bara felaktigt utan också vilseledande. För svensk företagsamhet var det frågor av betydligt högre aktualitet som påfordrade en lösning, bl.a. att genom en riktig ekonomisk politik hejda kostnadsstegringarna och därigenom stärka vår konkurrenskraft. På det sättet skulle näringslivets arbetsvillkor kunna förbättras och flera samt säkrare arbetstillfällen kunna skapas. I fjol anvisades Investeringsbanken ett belopp av 500 miljoner kronor till aktiekapital. Vidare föreskrevs att banken fick låna upp medel eller ikläda sig garantiförpliktelser till ett belopp som motsvarade högst fem gånger bolagets eget kapital. Till bolagets förfogande stod alltså en lånevolym av 2 500 miljoner kronor. I statsutskottets utlåtande nr 103 hemställer nu utskottets majoritet att ytterligare 200 miljoner kronor anvisas för teckning av aktier i banken. Man anför i utlåtandet att det är väl motiverat att bankens kapacitet byggs ut. Någon dokumentation för den uppfattningen har emellertid inte lämnats. Utan att man från början haft någon uppfattning om bankens kapacitetsbehov yrkades i första omgången på 500 miljoner kronor, och utan att ha preciserat något behov av kapitaltillskott begär man nu ytterligare 200 miljoner. Investeringsbanken lyder ju inte under samma lagar som övriga kreditinstitut, och det är omöjligt att i dag ange vad banken hittills åstadkommit och vilka belopp som är aktuella. Det kan bara konstateras, att hittills enligt uppgift inte ett enda öre utanordnats. Bankens verksamhet är i gång och den har naturligtvis diskussioner med tilltänkta låntagare, men beträffande storleken av de belopp som kan komma i fråga saknar vi närmare information. Det har uppgivits att resonemang pågår om projekt som i vissa fall ligger relativt långt fram i tiden, och samtidigt att dessa uppgår till belopp som närmar sig det först tecknade aktiekapitalet, dvs. 500 miljoner kronor. Men då återstår ju fortfarande en kapacitet av 2 miljarder kronor att resonera om innan ytterligare kapacitet behövs. Herr talman! När man bollar med miljoner på detta sätt i en situation, då statens ekonomi är synnerligen an strängd, borde det kunna fordras att vi” får en dokumentation när det gäller behövliga medelstillskott, och att man inte höftar till ett belopp så som nu sker. Som jag ser saken är det också anmärkningsvärt att banken kommer att lämna sin första verksamhetsberättelse om ungefär ett år och att man är beredd att ytterligare öka aktiekapitalet innan man tagit del av denna första berättelse i bankens korta historia. Herr talman! Vi har från högerpartiet i motionerna I: 182 och II: 238 lagt fram synpunkter och förslag om hur vi anser att en kreditmarknad och dess inrättningar bör funktionera och i motionerna I:170 och II: 226 yrkat avslag på förslaget om anvisande av medel för teckning av ytterligare aktier i Sveriges Investeringsbank AB. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservation 1 i statsutskottets utlåtande nr 103.

Herr talman! Jag vill med anledning av herr Ottossons anförande inlednings vis erinra om att redan i propositionen till förra årets riksdag om bildandet av Investeringsbanken förutskickades, att ytterligare tillskott från statens sida skulle aktualiseras under år 1968. Det är detta som nu fullföljes genom förslaget i statsverkspropositionen om ett ytterligare tillskott på 200 miljoner kronor utöver de 500 miljoner kronor som tillfördes banken vid starten. Några lånebeslut har visserligen ännu inte fattats, men under den tid som banken verkat har den fått en rad förfrågningar och ansökningar om lån till en omfattning, som enligt propositionen motsvarar det kapitalbelopp som staten hittills ställt till bankens förfogande, dvs. 500 miljoner kronor. Det är angeläget, framhåller «föredragande statsrådet, att bankens kapacitet byggs upp så snart som möjligt, så att den snabbt når avsedd omfattning. Till detta utskottsutlåtande har fogats två reservationer. Den ena är av högern, som yrkar avslag på hela förslaget, och den andra är av mittenpartierna, som vill överföra 20 miljoner av det begärda beloppet till statens hantverksoch industrilånefond. Det sistnämnda yrkandet har, såsom vi nyss hörde, fallit genom kammarens beslut i anledning av statsutskottets utlåtande nr 102. När det gäller högerns yrkande finns det väl knappast anledning att upptaga kammarens tid med någon längre argumentation, då positionerna torde vara givna. Men jag kan inte underlåta att påpeka att här tycks näringslivet och högern gå olika vägar, eftersom det enligt propositionen inkommit många förfrågningar och ansökningar om lån hos banken. Det kan möjligen inte vara så, att högern här som i så många andra sammanhang när det gäller frågor av detta slag ser principiellt dogmatiskt, medan näringslivet ser mera praktiskt och realistiskt på frågan och utnyttjar de möjligheter som ställs till förfogande? Jag tycker att detta intresse från näringslivets sida för den nya banken och dess verksamhet är ett starkt argument för bifall till Kungl. Maj:ts förslag och jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till statsutskottets hemställan.

Herr talman! Jag har vid punkten 7 i statsutskottets förevarande utlåtande fogat en blank reservation som jag i största korthet skall beröra. Den gäller Ranstadsverket och AB Atomenergis försäljningspolitik beträffande uran. Kungl. Maj:t har i proposition nr 69 anmält anslagsöverskridande i år med 9 miljoner kronor och begärt 11 miljoner kronor för nästa budgetår för att på bolagets förslag låta staten inköpa den uranoxid, som hittills utvunnits och väntas bli framtagen. Staten förutsätts skola lagra det av bolaget inköpta uranet. Skälet till detta arrangemang uppges vara bedömning om kommande prisstegringar på uran. Det är alltså frå ga om en ren och skär spekulation från bolagets och statsrådets sida. Det är alltid vanskligt att sia om framtiden, och jag vill inte avvisa spekulationsmotivet som helt oberättigat, vare sig principiellt eller i detta fall. Emellertid anser jag motivet vara svagt underbyggt, och därtill kommer att just av hänsyn till marknadsläget — såsom det verba formalia heter i propositionen — bör bolaget målmedvetet gå ut på marknaden för att söka arbeta upp åt sig en marknad för sin produkt. Utskottet har i sin skrivning något litet tagit hänsyn till mitt vid utskottsbehandlingen uttalade önskemål genom att skriva, att utskottet förutsatt, att försäljning av uran kommer att ske, så snart det föreligger marknadsmässiga förutsättningar härför. Jag tycker att det är bra att inte undandra sig att söka vinna avsättning för sin uranoxid. Jag vill fråga: Vem eljest skulle sälja uranoxiden, om bolaget inte vill försöka göra en ansträngning? Skillnaden mellan min uppfattning och utskottets uppfattning i dess skrivning är att jag tycker att det är felaktigt att skjuta försäljningen framför sig i tiden. Finns det köpare, bör uranet säljas, om det kan ske av allmänpolitiska skäl. De spekulationsvinster, som högst eventuellt kan göras på en lagring — beredskapslagring undantagen — är ganska obetydliga i sammanhanget och uppväger i alla händelser icke nackdelarna av försuttna tillfällen att skapa sig en marknad. Jag har också noterat den redogörelse, som lämnats i propositionen för eventuella planer om utbyggnad av Ranstadsverket för en halv miljard kronor. Eftersom den frågan skall tas upp vid ett senare tillfälle, saknar jag anledning att gå närmare in härpå i dag. Emellertid vill jag redan i dag ha sagt, att de prisuppgifter, som presenteras för produktionskostnaden inklusive kapitalkostnader för 500 000 kg uranoxid, inte ger mig intryck av vederhäftighet Ang. rättsvården vare sig i propositionens tappning eller i den tappning, som redovisas i atombolagets årsredovisning för 1967 års verksamhet. Därutöver förefaller man på nyssnämnda håll enligt min mening felbedöma uranproduktionens möjligheter på andra håll i världen. Herr talman! Jag har inte något yrkande i denna fråga i dag.

Herr talman! Föreliggande utskottsutlåtande behandlar motioner där det yrkas på tillsättande av en parlamentarisk utredning med uppdrag att framlägga förslag till erforderliga lagstiftningsåtgärder för rättsvårdens upprätthållande i enlighet med rättens och humanitetens principer. Därigenom skulle enligt motionärerna underlag skaffas för de lagstiftningsåtgärder som kan erfordras liksom för åtgärder, avseende en upprustning av barnavårdsnämnds-, polis-, åklagaroch domstolsorganisationen. Motionärerna fick motioner med ungefär samma lydelse och syfte avslagna av 1966 och 1967 års riksdagar. Motionerna var då också ute på remiss, varvid riksåklagaren ansåg det tveksamt om den av motionärerna begärda utredningen var erforderlig. Rikspolisstyrelsen och kriminalvårdsstyrelsen avstyrkte bestämt förslaget om en stor parlamentarisk utredning. I 1966 års utlåtande anförde utskottet att brottsutvecklingen var ägnad att inge allvarliga bekymmer. Samtidigt redogjordes för det utredningsarbete som pågick i olika avsnitt, det omfattande arbete som utförts på rättsvårdens om råde och de reformer som genomförts och var under förberedande. Utskottet ansåg att intet var att vinna med ytterligare omfattande utredning. År 1967 hade utskottet samma bedömning, och riksdagen följde som sagt även då utskottets förslag. Till föreliggande utlåtande, som alltså är en följd av årets motion i samma ämne och där efter lottning utredningsyrkandet tillstyrkes, finns också fogad en reservation. Reservanterna har godtagit de tre första styckena i utlåtandet. Det fjärde stycket däremot som i huvudsak pläderar för ökade anslag till polisväsendet, kriminalvård i frihet och brottsförebyggande verksamhet innehåller egentligen frågor som prövas i annan ordning här i riksdagen. Reservanterna har tillfogat ett nytt stycke där det bl.a. erinras om att det tillsatta samarbetsorganet mot ungdomsbrottsligheten fortlöpande följer brottsutvecklingen och samhällets åtgärder mot lagöverträdare. Samarbetsorganet kan även ta erforderliga initiativ. Samarbetsorganet, i vilket ingår representanter för alla närmast ansvariga myndigheter, tillsattes på förslag av en parlamentarisk utredning. Då motionärerna sätter i fråga skärpningar i lagstiftningen och hårdare metoder från samhällets sida för att därmed söka stävja brottsligheten, framhåller reservanterna att brottsbalken med dess påföljdssystem ännu inte prövats tillräckligt länge för att det skall vara möjligt att ta ställning till några väsentliga förändringar i lagstiftningen. För övrigt är ordvalet ganska drastiskt i årets motion. Det talas om en omfattande rättslöshet som undergräver själva rättsbegreppen, hänsynslösheten och råheten bara ökar, och samhället reagerar med att ge brottslingar fjällsemester, som laglydiga medborgare inte har råd med. Överdrifterna är ganska uppenbara, och det skulle för övrigt vara intressant att veta vilken skärpning av lagstiftningen och vilka metoder motionärerna syftar till för att råda bot mot detta så att säga överdimensionerade onda. Bortsett från de överord som kan utläsas i motionen är även reservanterna på det klara med att brottsutvecklingen är ägnad att inge oro. Kurvorna över anmälda eller på annat sätt till polisens kännedom komna brott är sålunda i stigande. Antalet brottslingar torde dock inte öka i proportion till brotten. En nutida stortjuv som använder sig av dagens kommunikationsmedel och teknik kan över hela landet hinna med ett otal inbrott som vart och ett belastar brottsstatistiken innan han åker fast. Och dröjer det ett par år innan polisen lägger vantarna på honom, kommer han inte ens med i procenttalet för uppklarade brott. Statistik är alltid intressant och kan ofta föranleda vissa reflexioner. På första sidan i det utskottsutlåtande, som ledamöterna nu har på bänken, finns en tabell över brott som kommit till polisens kännedom. Första kolumnen upptar brott mot brottsbalken. Antalet sådana brott under år 1966 uppgår till 410 904. För år 1967 är motsvarande siffra, som kan ses i utskottets skrivning, 437 000 brott — alltså en klart markerad stegring. Något som man i detta sammanhang bör komma ihåg är att dessa siffror inrymmer alla brott mot brottsbalken samt försök till sådana brott vilka kommit till polisens kännedom, oavsett om detta skett genom angivelse eller på annat sätt. Här inbegrips också förmenta brottsfall, som under utredningens gång i själva verket visat sig inte vara brott, då angivelsen varit ogrundad eller antagandet att brott förelegat visat sig vara en felbedömning. Benämningen av de brott som ingår i statistiken utsätts av utredningsmannen eller undersökningsledaren hos polisen eller av allmän åklagare när det gäller brott som prövas av denne. Fall som visat sig inte vara brott rubriceras dock såsom brott av den art brottsan Ang. rättsvården mälan utvisar och ingår alltså också i den här statistiken över totala antalet brott mot brottsbalken. Hur många av de för år 1967 rubricerade brotten som kommer att visa sig icke vara brott är inte lätt att förutse. En viss ledning får man dock om man granskar siffrorna för uppklarade brott mot brottsbalken för år 1967. Samtliga uppklarade dylika brott överskred siffran 181 000. Av dessa visade sig mer än 24 200 i själva verket inte vara brott, dvs. ungefär 13,5 procent. Motsvarande siffror för 1966 är drygt 161 200 uppklarade brott; 13,7 procent av dessa, eller mer än 22 000, har visat sig inte vara brott. I den officiella statistiken beräknas även uppklaringsprocenten efter olika metoder. En beräkningsmetod bygger på uppklarandet under året av under samma år anmälda brott. Det är den metoden som motionärerna använder. Den förekommer även i tabellen i det här utlåtandet och är för övrigt återgiven från fjärde huvudtiteln, där man använder sig av samma beräkningsmetod. Kolumnen längst till höger i tabellen i utlåtandet återger alltså de procentuella siffrorna för uppklarandet av under samma år anmälda brott. Procentsiffran 32,7 för år 1966 gäller alltså för brott, som blev anmälda eller kom till polisens kännedom detta år. Det säger sig självt att denna beräkningsmetod inte kan täcka hela sanningen när det gäller att bedöma polisens möjligheter att uppdaga och beivra brott och effektiviteten i detta arbete. Många brott blir nämligen uppklarade ett, två, tre, fyra eller flera år efter det anmälan gjorts, men detta påverkar över huvud taget inte alls den årliga uppklaringsprocenten om man använder den här angivna beräkningsmetoden. I den årligen producerade officiella statistiken finns emellertid även ett annat beräkningssystem som bygger på anmälan också under närmast föregående år. De brott som anmälts eller på annat sätt kommit till polisens kännedom åren 1966 och 1967 och blev uppklarade år 1967 ställes alltså i relation till under detta år anmälda brott. Uppklaringsprocenten blir då högre, närmare bestämt för brott mot brottsbalken i medeltal 41,43 procent och för samtliga brott som kommer till polisens kännedom 45,35 procent. När det gäller uppklaringsprocenten hör vi också komma ihåg att siffrorna anger ett medeltal för samtliga slags brott -— det finns ju stora variationer mellan olika former av brott. Brott med rubriceringen misshandel med dödlig utgång klarades under 1967 upp till 56,41 procent, om man räknar med anmälningarna under detta år, och till 100 procent om beräkningen bygger på även under år 1966 anmälda brott. För checkbedrägerierna är motsvarande siffror 63,95 procent om hänsyn tas till anmälan under året och 104 procent om även uppklarade brott som anmäldes år 1966 tas med. Att uppklaringsprocenten här liksom i ytterligare några fall t.o.m. överstiger 100 procent förklaras av att jämförelserna även i dessa fall görs med under år 1967 nyinregistrerade brott. För stöld och andra tillgreppsbrott är däremot uppklaringsprocenten låg, nämligen 21,62 procent för under samma år anmälda brott och 27 procent, om även de som anmälts 1966 räknas in. Det kan även vara intressant att se hur siffrorna varierar mellan olika slag av stölder och på olika platser i landet. Det finns ännu ingen officiell statistik tillgänglig för fjolåret. Så är dock fallet för år 1966, och där går det att se att biltjuvarna här i Stockholm blev ertappade endast till 10,1 procent efter anmälan samma år och med 12,7 procent, om anmälan även för 1965 tas med. I Göteborg är motsvarande siffror för bilstölder 18,5 respektive 25,6 procent och i Malmö 25,8 respektive 33,1 procent. För landet i övrigt är uppkla ringsprocenten något högre för bilstölder än i de större städerna. Svårast tycks polisen ha att avslöja cykeltjuvar. Där är uppklaringsprocenten ca 4 procent för hela landet och endast 1,9 procent i Stockholm. Beträffande cyklar rör det sig dock om ett relativt begränsat antal anmälda tillgrepp, och det säger sig självt att polisen ej kan offra alltför mycket krafter på dessa, då kanske även verklighetsgrunden ibland ter sig något diffus. Jag har med alla dessa siffror bara velat konstatera att man bör vara litet försiktig, när man nalkas statistiska uppgifter över brottsligheten och över antalet uppklarade brott. Det är inte nödvändigt att som motionärerna ta till kursiverade bokstäver, när dessa ting förs på tal. Förr eller senare åker i vart fall de grövre brottslingarna fast. Vi har en skickligt och effektivt arbetande poliskår med en teknisk utrustning av högsta internationella klass. Brott lönar sig inte — det är ett klart konstaterande, som gäller även i våra dagar. Visst är brottsutvecklingen ett allvarligt samhällsproblem, visst behövs det tid efter annan justeringar och förbättringar i lagstiftningen och visst kan rikspolisstyrelsen och rättsvårdande institutioner liksom alla andra statliga verk ställa krav på ytterligare tjänster och resurser. I vart fall anser dock reservanterna, att intet är att vinna för närvarande med en stor parlamentarisk utredning kring dessa saker. Det går nämligen att konstatera nu liksom de tvenne föregående åren, då liknande motioner behandlades här i riksdagen, att många skickliga, ansvarsmedvetna och effektiva krafter är inkopplade på det här området. Utredningar pågår, reformer förbereds och justitiedepartementet följer utvecklingen och kommer säkert att vidta alla åtgärder som visar sig vara behövliga.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som herr Ferdinand Nilsson säger, att utskottsmajoriteten och reservanterna är eniga om att brottsutvecklingen är ett allvarligt samhällsproblem. Det är bara i fråga om samhällets åtgärder mot dessa förhållanden som vi har olika meningar. Herr Ferdinand Nilsson talar om lagstiftningsåtgärder. I motionen trycks speciellt på just sådana åtgärder. Klämmen går ju ut på att det skall vidtagas särskilda lagstiftningsåtgärder. Jag har här i min hand nr 8 av Nordisk Kontakt i år. På s. 526 säger en prominent iakttagare från Finland: »Finland är ett de hårda straffens land. Vi har tre gånger så mycket fångar som Norge, Sverige och Danmark, men de hårda straffen har inte kunnat förhindra att brottsligheten ökar från år till år.» Detta är alltså inte ett problem som bara hör hemma i vårt land, utan det är en internationell företeelse. Det kan väl ifrågasättas om en sådan här stor parlamentarisk utredning med uppgift att samordna alla pågående utredningar skulle vara en lösning av problemet. I det stora samarbetsorgan som jag erinrade om tidigare och som försö Ang. rättsvården ker få fram åtgärder mot ungdomsbrottsligheten är ju alla närmast ansvariga myndigheter representerade. Samarbetsorganet har i direktiven fått sig förelagt att även ta initiativ, som kan vara sagneliga då det gäller att föreslå lämpliga lösningar. I utskottsutlåtandet finner man att också många andra utredningar sysslar med detta. Herr Ferdinand Nilsson nämnde bl.a. att domstolsväsendet behöver effektiviseras. Domstolskommittén sysslar med detta arbete. Under parlamentarisk medverkan skall denna kommitté utarbeta förslag till en moderniserad domstolsorganisation. Det pågår utredningar rörande polisoch åklagarorganisationen samt rörande behandlingsmetoderna för ungdomsbrottslingar. Man kan även erinra om att det nyligen påbörjas en allmän översyn av socialvårdslagstiftningen, som kommer att beröra även barnavårdslagen. Det är ju känt att även alkoholmissbruk och användandet av narkotika ofta har nära samband med brottslighet. Jag har sett siffror som visar att 80 procent av alla våldsbrott begås under påverkan av alkohol. Det är ju siffror som talar sitt språk. Även dessa problem är föremål för utredning inom alkoholpolitiska utredningen och narkomanvårdskommittén. För övrigt går det även att erinra om att vi tidigare i år faktiskt har i riksdagen avslagit en motion, som ligger nära detta område men som ändock går mera in på forskningen.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

Herr talman! Herr Ferdinand Nilssons radikalmedel mot brottsutvecklingen är tydligen att tillsätta en stor parlamentarisk utredning. Då kan vi erinra oss att samarbetsorganet mot ungdomsbrottslighet — som herr Nilsson raljerade litet grand över när han sade att ledamöterna bara satt och läste statistik — just kom till efter förslag av en stor parlamentarisk utredning. Där finns representanter för riksåklagarämbetet, kriminalvårdsstyrelsen, socialstyrelsen och medicinalstyrelsen — numera som bekant sammanförda till ett verk — samt = rikspolisstyrelsen, arbetsmarknadsstyrelsen, skolöverstyrelsen och statens ungdomsråd samt företrädare för domstolsväsendet och den kommunala barnaoch ungdomsvården.

Jag erinrar också om att riksdagen tidigare i år på hemställan av allmänna beredningsutskottet har avslagit en motion som ganska nära ansluter till den vi nu behandlar. Även där föreslogs en parlamentarisk utredning kompletterad med erforderlig expertis, som skulle söka klarlägga orsakerna till den ökande brottsligheten och utarbeta förslag till åtgärder. Den motionen gick mera in på forskningen, och det är förklaringen till att två nästan likadana motioner kan behandlas under samma session. Den remitterades till kriminalvårdsstyrelsen, som ställde sig mycket tveksam till förslaget att vid sidan om förut nämnda kommittéer tillsätta en så bred, tidsödande och kostsam ut redning. Det föreföll styrelsen lämpligare alt tills vidare satsa på praktiska åtgärder som är motiverade av redan vunnen erfarenhet och som grundas på den fortsatta kriminologiska forskningen och resultaten av pågående utredningar. Den bedömningen kan säkert gälla även för den i dag behandlade, snarlika motionen. Låt mig även erinra om att när motionen var före 1966 — den har ju återkommit i tre år — sade rikspolisstyrelsen att man fruktade att en sådan stor utredning skulle försena de åtgärder och det utvecklingsarbete som styrelsen var i färd med. Man kan nästan våga ta för givet alt myndigheter kunde hysa samma farhågor nu om att en sådan stor utredning inte skulle ge så mycket som motionärerna tror.

Herr talman! Vi har nu under flera år i rad haft debatt om den fortgående ökningen av brottsligheten. Såvitt jag har kunnat finna är vi inom utskottet ense om att brottsutvecklingen ger anledning till verklig oro och att effektiva motåtgärder är nödvändiga. Reservanterna har i långa stycken anslutit sig till majoritetens skrivning, fastän man inte önskat dra den konsekvens som majoriteten gör, nämligen att riksdagen bör skriva till Kungl. Maj:t i saken. Jag vill understryka utskottets enhälliga uttalande om att våldsbrottens starka ökning inger särskilda farhågor. Hur allvarligt det än är med ökningen av egendomsbrottsligheten, är det enligt min mening ännu mera oroväckande med ökningen av misshandelsoch övriga våldsbrott. Det visar en fortgående ökning av föraktet för den enskilda människans personliga integritet. Det kommer fram på många olika sätt i samhället. Det är oroväckande och beklagligt, och det bör föranleda motåtgärder. Överfallen mot fredliga medborgare på gator och torg, på tunnelbanor och på andra platser blir allt vanligare, och misshandeln förefaller snarare ha ökat i brutalitet och hänsynslöshet under de senaste åren. Det är betecknande att när en person har blivit överfallen och slagen till marken och ligger mer eller mindre medvetslös på gatan så hör det nästan till regeln numera, i motsats till vad som var fallet förr i världen, att våldsverkaren avslutar sin gärning med några välriktade sparkar i offrets ansikte för att göra honom mer eller mindre oigenkännlig innan han förs till lasarettet. En sådan utveckling är enligt min mening helt oacceptabel. Det är främst för att ge uttryck åt den uppfattningen som jag har anslutit mig till utskottsmajoritetens förslag att riksdagen bör skriva till Kungl. Maj:t. Men det är självklart att också den låga uppklaringsprocenten för egendomsbrott och den långa tid som det tar innan polisen hinner utreda brottsligheten är i hög grad oroväckande. Jag vill i detta sammanhang passa på att inskjuta en parentes. En erfarenhet mar gör när en person blir överfallen på tunnelbanan eller någon annanstans är att allmänheten i närheten i bästa fall tillkallar polis men mycket sällan hjälper den som är angripen. Det behövs ju ofta inte mer än att ett par handfasta personer ingriper för att avstyra misshandel. Hur mycket polis vi än skulle kunna få, kan vi aldrig ha poliser utposterade överallt. Det är alltså angeläget att allmänheten får klart för sig att det är en moralisk plikt att hjälpa de överfallna. Det är också viktigt att allmänheten har klart för sig att den som på detta sätt hjälper en angripen har fullt ut samma nödvärnsrätt som den angripne själv. Hjälparen behöver alltså inte oroa sig för att han tillfogar våldsverkaren skador. Det är han i sin fulla rätt att göra för att hjälpa en överfallen person. Jag vill sedan motivera varför jag har anmält en blank reservation till ut skottsutlåtandet. Orsaken är närmast av formell natur. I de motioner som ligger till grund för utlåtandet yrkades utredning och förslag om åtgärder för rättsvårdens upprätthållande. Utskottet tar emellertid i sin skrivning inte direkt ställning till om det skall bli en utredning eller om man skall välja någon annan metod. Enligt min mening är det därför inte helt adekvat att i utskottets hemställan tala om bifall till motionerna. Även i sak är jag emellertid något tveksam till om just en parlamentarisk utredning av sedvanlig art är den lämpligaste lösningen. Herr Ferdinand Nilsson har ju inte heller pläderat för en sådan utredning såsom det väsentliga. Jag tror att vi i majoriteten är ense om att det väsentliga är att åtgärder vidtages. Vad som framför allt be hövs är — jag har sagt det i tidigare debatter — åtgärder som kan vidtagas utan särskild utredning, nämligen förstärkning av polisväsendets resurser, förstärkning av kriminalvården i frihet, förstärkning av barnaoch ungdomsvården. Men i andra hand anser jag det vara angeläget, såsom <utskottsmajoriteten framhåller, att man samordnar den rad utredningar som behandlar olika frågor, vilka har samband med åtgärder mot den ökade brottsligheten. En sådan samordning bör, enligt min mening, ha till uppgift att plocka fram de åtgärder från utredningarna som nu kan genomföras successivt utan att man skall behöva vänta de år det tar innan utredningarna blivit helt färdiga med sitt arbete. Annars får man vänta för länge. Om den samordningen skall ske genom en parlamentarisk utredning, genom en arbetsgrupp inom ett departement eller genom en arbetsgrupp i samarbete med parlamentariker, något slags beredning alltså, eller om den måhända bör uppdras åt samarbetsorganet mot ungdomsbrottsligheten, vilket då bör få vidgade direktiv, därom kan man tvista. Det är formalia som har mindre betydelse. Herr Svedberg har talat så varmt för detta samarbetsorgan, som dock inte lagt fram så många förslag under de senaste åren — förmodligen beroende på att direktiven är för snäva. Ja, då hade vi kanske kunnat ena oss, herr Svedberg och vi andra, om att skriva till Kungl. Maj:t och föreslå att detta organ får uppgiften att med vidgade direktiv nu verkligen ta till vara de möjligheter som finns att vidta åtgärder inom rimlig tid. Skulle herr Svedberg vilja göra ett sådant yrkande, skall jag omedelbart ansluta mig till det. Huvudsaken är att vi inte låter utvecklingen fortsätta som nu utan att göra annat än att konstatera att Kungl. Maj:t följer utvecklingen med uppmärksamhet. Kampen mot brottsligheten är, som jag ser det, till stor del en fråga om uppfostran och anpassning till samhällets normer. Det är därför viktigt, att denna anpassning sker vid sådan ålder då vederbörande är mottaglig för uppfostran. Det är i regel för sent när ungdomsbrottslingarna = ställes inför domstolarna att med verklig utsikt till framgång tala om uppfostran och anpassning. Enligt min mening bör därför tyngdpunkten läggas på skolans karaktärsfostrande verksamhet, som ju skall bedrivas och som jag hoppas bedrives. Det finns bl.a. någonting som heter undervisning i laglydnad och som på många håll har skötts mycket bra av polisen och som varit både nyttig och lärorik. Det är också viktigt att barnavårdsnämnderna får både ökade resurser och ökade befogenheter, det senare alltså genom = lagstiftningsåtgärder. Framför allt behöver barnavårdsnämnderna möjligheter att ingripa i tid. På grund av den eskalering, som måste äga rum när en barnavårdsnämnd skall vidta åtgärder, från samtal, förmaning till varning etc. förhindras ofta barnavårdsnämnden att ingripa i tid. Det är påfallande hur man många gånger vid domstolarna vid möte med ungdomsbrottslingar säger sig, att om barnavårds Ang. rättsvården nämnden i tid hade kunnat exempelvis placera vederbörande i ett enskilt hem, där han hade fått en god fostran, skulle det ha varit onödigt att nu skicka honom till ungdomsfängelse. Det är här fråga om åtgärder, som vi enligt min mening inte bör vänta med att vidta till dess att en rad utredningar slutförts, Jag tycker att vi borde kunna vara överens om att dessa åtgärder skall påskyndas så gott det går. Jag förstår därför inte reservanternas tveksamhet när det gäller att ge uttryck åt den oro vi alla känner och när det gäller att hemställa hos Kungl. Maj:t att påskynda prövningen av dessa frågor. Det är också viktigt av ett annat skäl att det vidtas åtgärder redan på barnavårdsstadiet. Då kan nämligen ofta förebyggande åtgärder vidtas som inte behöver innebära repressiva åtgärder mot enskilda ungdomar — dessa åtgärder kan ha negativa verkningar i vissa fall — utan åtgärder som kan ha positiva egenskaper och inte de negativa bieffekter som ibland blir följden av ett ingripande mot individen. Jag skall inte vid denna tidpunkt trötta kammaren med att gå närmare in på den rad åtgärder som enligt min mening skulle kunna vidtas utan avvaktan på den mängd utredningar som pågår på detta område. Jag vill bara understryka att eftersom vi vet så litet om verkningarna av olika slags åtgärder är det önskvärt att vi prövar åtgärder successivt så att vi så småningom kan skaffa oss erfarenheter av de olika metodernas verkningar och på detta sätt så småningom nå ett gott resultat. Jag skall emellertid beträffande ett särskilt område, nämligen kriminalvården i frihet, antyda något om en försöksverksamhet som jag tror skulle kunna ge värdefulla erfarenheter av frivårdens möjligheter och inte minst av dess begränsningar. Det är så att frivården avser inte bara dem som dömts till skyddstillsyn utan även dem som dömts till anstaltsvård och är villkorligt frigivna. Det samar betsorgan som vi har talat om har i ett tidigare betänkande föreslagit en stort upplagd försöksverksamhet, som skulle kosta — om jag inte minns fel — ett 40-tal miljoner kronor under 5 år i det penningvärde som gällde för flera år sedan. Det är av statsfinansiella skäl orealistiskt att tänka sig ett genomförande av detta förslag. Men jag tror att man skulle kunna ta exempelvis en Övervakningsnämnds område och där för en begränsad summa genomföra vissa förbättringar. Jag har resonerat igenom saken med en skyddskonsulent, och jag tror att man för exempelvis en halv eller en miljon kronor per år skulle inom ett sådant begränsat område kunna få vissa ökningar av resurserna för skyddskonsulentorganisationen, för nykterhetsnämnden — vilket inte är minst viktigt — och för arbetsvården. En viktig detalj i detta sammanhang är att få möjlighet att vid omhändertagande av misskötsamma klienter omedelbart ha tillgång till psykiatrisk konsult. Det är något som vi saknar mycket inom frivården.

Det skulle vara av mycket stort värde att statsmakterna så fort som möjligt får detta klart för sig, ty nu förekommer detta klientel i mycket stor utsträckning i återfallsstatistiken. De begår en mängd brott och kriminaliseras allt svårare samt ställer till svårigheter för samhället och enskilda personer. Om man finge klart för sig frivårdens både möjligheter och begränsningar, skulle man kunna gå över till den mycket viktiga frågan: vad skall vi göra med dem som frivården inte klarar? Särskilt mot bakgrunden av dagens ofta ganska känsloladdade och subjektiva diskussion om anstaltsvården tror jag att det vore av värde, att man fick problemställningen klar för sig och så snabbt som möjligt kunde gripa sig an med den uppgiften. Herr talman!

Jag har ingen förhoppning men jag har en stark önskan att vi verkligen skulle kunna ena oss om detta. Med den motiveringen, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Låt mig börja med att säga att jag skall lugna kammaren med att lova att inte hålla något längre anförande. Vi svenskar har mycket att vara stolta över. På många områden har vi otvivelaktigt lyckats väl och haft en glädjande utveckling. Men man ängslas då man nödgas konstatera att vi i så hög grad misslyckats på ett så viktigt område som rättsvården utgör. Att skydda medborgarna till liv och egendom hör till samhällets primära uppgifter. Om detta är vi alla överens. Men det är ett faktum att vi dagligen i tidningar, radio och TV får påminnelser om hur vi misslyckas med detta. Det berättas dagligen i nyhetssändningarna om brott av grövsta slag. I det föreliggande utlåtandet uttalar utskottet i likhet med motionärerna den meningen att brottsutvecklingen inger mycket stark oro. Den brottsstatistik som första lagutskottets utlåtande innehåller och som herr Ferdinand Nilsson kommenterat måste hos alla och envar framkalla den djupaste oroskänsla. Jag skall inte trötta kammarens ledamöter med att återge siffror. Låt mig bara, herr talman, framhålla ett par fakta som är mycket allvarliga. Våldsbrotten ökar starkt i antal och brottsligheten blir vanligare i allt lägro åldersgrupper. Jag vill här med skärpa understryka vad utskottet anför om behovet av ökade resurser på skilda områden för att komma till rätta med de synnerligen otillfredsställande förhållanden som nu råder. Det gäller framför allt att sc till att polisväsendet och kriminalvården i frihet får ökade anslag. Det går helt enkelt inte längre att vi som hittills har skett vid fördelningen av samhällets resurser missgynnar dessa båda områden. Utskottsmajoriteten anser läget vara så allvarligt att det nu finns all anledning att söka få till stånd effektiva åtsärder för att öka medborgarnas rättsskydd. Det är därför som vi stöder tanken på en samordning genom en parlamentarisk utredning eller på annat sätt av tidigare utredningar på det aktuella området. Reservanterna säger alt brottsbalkens påföljdssystem, som är av avgörande betydelse för samhällets möjligheter att förebygga brott, ännu inte har prövats tillräckligt länge för att man skall kunna ta ställning till om några väsentli Ang. rättsvården ga förändringar i lagstiftningen bör vidtas. Utskottets ärade ordförande har också understrukit detta. Jag skulle vilja påminna om situationen för tio år sedan då jag kom till denna riksdag. När vi då behandlade motioner i första lagutskottet förklarades det alltid att en ny brottsbalk skulle komma om några år. Låt oss avvakta, sade man då. Det var säkert också mycket vettigt. Men när nu — om jag får säga så första halvtid av min tid här har avverkats och jag är inne på andra halvtid säger man helt plötsligt: Ja, nu har vi fått en ny brottsbalk, och nu skall vi först se hur den verkar. Jag bara frågar: Hur länge skall vi hålla på med att iaktta dess verkningar? Närhelst det gäller en borgerlig motion för man fram detta argument att man bör vänta och se.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

Herr talman! En hel del statistik har tidigare refererats från denna talarstol, men när man läser statistiskt material måste man alltid göra vissa avvägningar. Vi hörde t.ex. nyss skillnaden mellan uppklaringsprocenten för vissa grövre brott och cykelstölder. När sedan det statistiska materialet sammanställes till en enda tablå får man ha det i minnet, ty annars får man kanske en felaktig bild av det hela. Med det vill jag inte på något sätt bestrida riktigheten av de siffror som har lämnats eller på annat sätt förringa vad som har sagts om den svåra brottsligheten i vårt land. Herr Ferdinand Nilsson klagade över att reservanterna tycks kunna dölja sin oro över brottsutvecklingen alldeles för lätt. Nej, herr Nilsson, oron över att alltför många brott blir ouppklarade delas av oss alla. Vi känner till dem, våra tidningar tar med jämna mellanrum upp problemet till granskning, och i den mån redaktionerna inte själva skulle göra det får de frivillig hjälp med bevakningen av de ouppklarade brotten genom insändare från allmänheten. Men det är inte bara tidningarna som bevakar de ouppklarade brotten. Också de ansvariga myndigheterna har sin uppmärksamhet riktad på frågan. Justitieministern har — det vet vi alla och det har nämnts tidigare här — tagit upp dessa problem i 1966 års statsverksproposition och där sagt att också han hyser oro för utvecklingen. Motionärerna har refererat till det i år. Statsrådet talar också om att rikspolisstyrelsen söker bemästra svårigheterna med en rad åtgärder för att rationalisera och effektivisera utredningsarbetet och därmed också öka uppklaringsprocenten. Som en följd av denna justitieministerns med motionärerna delade oro får väl tillkomsten av 1967 års polisutredning ses. Dess målsättning är att framlägga förslag till åtgärder för en effektivare kamp mot brottsligheten. I utskottets utlåtande nämnes därutöver en rad utredningar, också tidigare omnämnda från denna talarstol, som på ett eller annat sätt just berör vad motionärerna begärt, nämligen utredning och förslag om rättsvårdens upprätthållande. Vad det gäller 1967 års polisutredning har jag av en ledamot i den hört att arbetet nu kommit i gång. Man har haft sex eller sju sammanträden och räknar med att kunna framlägga förslag under detta år. Herr Ferdinand Nilsson har nu tillsammans med några andra i en motion yrkat på tillsättande av ytterligare en utredning. Jag sade i början av mitt anförande att vi alla är otillfredsställda med att inte fler brott klaras upp och brottslingarna blir bestraffade. Så långt är jag och även Övriga reservanter överens med utskottsmajoriteten. Men jag tror inte att man vinner något med att följa motionens och utskottsmajoritetens yrkande om tillsättande av ytterligare en utredning utöver dem som nu är i arbete med frågor som hör till detta ämne. Jag tror nämligen att tillsättandet av ytterligare en utredning bara skulle komplicera utredningsläget och försena framläggandet av förslag och åtgärder till snara förbättringar på det polisiära området. Jag anser att det här i första hand är fråga om polisiära saker. När vi t.ex. talar om uppklaringsprocenten är det självklart så. Man har här också kommit in på mycket annat, bl.a. frivården och eftervården. Men med hänsyn till den långt framskridna tiden skall jag avstå från att beröra dessa områden. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen 1 vid första lagutskottets utlåtande nr 36.

Herr talman! Att jag vill göra ett inlägg i denna debatt beror på att jag har varit med i de utredningar som här har berörts vid flera tillfällen och som under några år arbetade med särskild tonvikt på ungdomsbrottsligheten under nuvarande <:hovrättspresidenten Björn Kjellins ledning. Syftet med en av dessa utredningar, som i början av 1960-talet framlade ett betänkande, var just en sådan samordnande och övergripande utredning som här efterlyses och varom utskottsmajoriteten har en delvis oriktig skrivning på sidan 4 i utlåtandet. Utskottsmajoriteten skriver nämligen att det inte har förekommit någon sådan samordnande utredning. Vi — jag kan härvidlag hänvisa intresserade personer till betänkandet — såg över hela fältet och försökte analysera och beskriva läget samt utarbeta konkreta förslag. Resultatet blev bl.a. att vi fick det samordnande organ, som herr Erik Svedberg har berättat om och som andra talare har berört. Vi fick också en ökad kriminologisk forskning, och även en rad andra åtgärder vidtogs. Detta fält är alltså ganska väl genomplöjt av utredningar. Det är inte så många år sedan som detta arbete gjordes, och läget har sedan dess inte väsentligen förändrats. Herr Ernulf nämnde en annan utredning, som vi i Björn Kjellins utredning sedermera fortsatte med. Vi lade fram förslag till en försöksverksamhet. Herr Ernulf säger att det blev väldigt dyrt, det skulle ha kostat 45 miljoner kronor, och det var naturligtvis orealistiskt, menar herr Ernulf. Ja, 45 miljoner är ju en siffra som man kan rygga tillbaka inför. Det gällde emellertid en totalt upplagd verksamhet i en av Sveriges medelstora städer och den skulle sträcka sig över åtta år. Det blir alltså cirka 5 miljoner kronor om året. Meningen var att bygga upp en försöksverksamhet över undervisningsväsendet, polisoch åklagarväsendet, socialvården m.m. Detta var ett världsunikt uppslag. Man kan säga att det var orealistiskt att hoppas att få det igenom. Vi hade emellertid inte så stora förväntningar. Jag tror att det egentligen var fel på själva utgångsidén. Vi hade emellertid fått idén, den var godkänd av riksdasen och den förvaltades på det sätt som jag nu beskrivit. Jag tror att det var omöjligt att realisera den, ty även om det skulle ha gått att genomföra den i en stad, skulle den inte ha kunnat appliceras över hela landet, så ambitiöst upplagd som den var. Det var emellertid ett försök, en modell. Sveriges förnämsta expertis på statistik m.m. var inkopplad på detta försök, och det uppslaget kommer att ha sitt intresse både i den svenska och den internationella diskussionen om dessa frågor. Fältet är nog, som jag nyss sade, ganska väl genomplöjt på utredningsplanet. Orsakerna till den ökande brottsligheten i världens alla stora centra är delvis väl synliga och kända. Jag tror att det i Sverige nu i första hand gäller verkställighet och inte att begära nya utredningar. Jag kan verkligen inte finna att utskottsmajoriteten i denna fråga har visat på några nya vägar.

Herr talman! Det war närmast herr Arvidson som fick mig att begära ordet. Herr Arvidson erinrade om de debatter som vi haft i första lagutskottet under de år som herr Arvidson och jag tillsammans har suttit där och då vi ofta har haft att behandla motioner av liknande art som den vi just nu diskuterar. Därvid hänvisade man enligt herr Arvidson först till att man väntade en ny brottsbalk och sedan till att man först måste avvakta och se hur denna verkade innan man kunde vidta några åtgärder. Jag tror att det resonemang som förts i dag ganska tydligt visar att det är omöjligt, hur gärna man än önskar det, att samtidigt som man förbereder en ny lagstiftning kunna få statsmakterna att satsa de ytterligare ekonomiska resurser som behövs på detta vida fält för att få en bättre ordning till stånd. Både herr Ferdinand Nilsson och herr Arvidson var, såvitt jag kan erinra mig, med när vi diskuterade brottsbalken. Vi höll på ett helt år med våra diskussioner. Vi vet att det arbete som ligger bakom förslaget till brottsbalken hade pågått under många år av engagerade och initierade experter och att det förslag som så småningom antagits har blivit ändrat i vissa väsentliga avseenden när det gäller den fakultativa frigivningen, halvtiden osv.

Samma sak gäller i fråga om eftervårdshotell för ungdom osv. Jag tror, herr talman, att det vore synnerligen olyckligt att sätta sig ned i en parlamentarisk utredning och om igen diskutera mål och medel, eftersom detta redan är gjort och medlen nu börjar att strömma till. Jag yrkar i likhet med herr Svedberg och herr Larfors bifall till reservationen 1. Herr Ernulf har lämnat en blank reservation. Jag skulle väldigt gärna ha velat se hans reservation i skrift, ty jag är inte riktigt klar över var herr Ernulf egentligen står. Den ena gången tycker jag att herr Ernulf helt delar reservanternas uppfattning samtidigt som jag en annan gång får ett intryck av att herr Ernulf lika gärna kunde ha tillhört utskottsmajoriteten. Herr Ernulf talar utifrån sin erfarenhet som domare, som den som har tangerat detta problem i praktisk verksamhet. Redan i dag finns en lång rad åtgärder som kan vidtagas utan någon som helst utredning. De initiativ som här har diskuterats och skisserats har redan diskuterats och håller på att diskuteras bland den långa rad av medborgare som frivilligt eller å tjänstens vägnar och som brinnande av intresse för dessa frågor vill föra utvecklingen framåt. Jag tror därför, herr Ernulf, att någon skrivelse till Kungl. Maj:t om utredning i någon form absolut icke är nödvändig. Herr Ernulf skulle därför mycket lugnt ha kunnat biträda reservationen 1. Med detta ber jag, herr talman, att få sälla mig till dem som har yrkat bifall till den vid utskottsutlåtandet fogade reservationen 1.
Herr talman! På fröken Mattsons direkta begäran att jag skulle motivera min blanka reservation vill jag hänvisa till att jag gjorde det i mitt förra anförande. Jag talade där om att det i första hand var en fråga av formell natur då jag ansåg att utskottets hemställan inte var fullt adekvat och att jag i övrigt något ville nyansera min ståndpunkt — och den har jag ju lagt fram i mitt anförande, som jag inte här skall upprepa. Jag kan bara hänvisa fröken Mattson att ta del av protokollet när det blir färdigställt.